Herr talman! Med hänsyn till den tidspress under vilken vi arbetar kommer jagatt fatta mig kort. Jag kommer inte att ta i anspråk alla de 20 minuter som är anslagna. Industriministern har för en liten stund sedan anlänt hit till huset, och han kommer att inom kort hålla sitt anförande, som tidigare var anmält. Det gör också att jag har möjlighet att nedkorta mitt anförande. Herr talman! År 1981 godkände riksdagen en inriktning av industripoliti 66 ken som kunde sägas vara av utomordentligt viktig principiell, för att inte säga ideologisk, innebörd. Den innebär att vi här i landet skall ha en industripolitik som skall främja ett decentraliserat ekonomiskt system, vilket bygger på marknadshushållningens principer. Men det skall samtidigt vara präglat av ett socialt ansvar och en god resurshushållning. Utskottet, som har behandlat propositionen om mineralpolitiken, fastställer också rent principiellt att målen för industripolitiken skall gälla även för mineralpolitiken. Utskottet understryker härvid bl.a. att exporten är av utomordentlig betydelse för denna del av industrin. Som vi alla väl känner till har emellertid den svenska gruvindustrin i dag en oerhört hård marknad att arbeta med. Det är en förfärligt hård konkurrens på utlandsmarknaderna. Detta betyder också att produktionsförhållandena i de svenska gruvorna måste anpassas till dessa yttre förutsättningar och villkor. Det måste alltså tillkomma nysatsningar och nyinvesteringar i den här situationen. Samtidigt får man fastslå att sådana satsningar och nyinvesteringar kräver oerhört mycket kapital. Dessutom är det fråga om projekt som har en mycket hög riskfrekvens. Utskottsmajoriteten anser att det kan vara mycket svårt att med upplånade medel finansiera nya eller mycket stora projekt. Det medför också risker för den redan existerande verksamheten. Det sistnämnda är inte minst viktigt. Man måste ju se till att den existerande verksamheten något så när bibehålls och helst utvecklas vidare. Utskottet instämmer i vad som sägs i propositionen om att en breddning och satsning på nya projekt inom mineralområdet måste komma till stånd under 1980 och 1990-talen. Man måste, som det framhålls i propositionen, därvid få plats för ”både svenskt och utländskt kunnande, teknologi och investeringskapital”. Förslagen i propositionen innebär väsentliga förskjutningar i mineralpolitikens innehåll, bl.a. när det gäller möjligheterna till utvinning av industrimineral och legeringsmetaller i Sverige. Förslagen syftar också till en utökad export av tjänster m.m. inom mineralområdet, vilket har stor betydelse, inte minst i framtiden. Det socialdemokratiska förslaget om upprättande av ett heltäckande program för mineralindustrin — ett förslag som återfinns i reservation 1 — innebär enligt utskottsmajoritetens sätt att se en detaljstyrning av investeringarna. Vi är ju på den icke-socialistiska sidan av ideologiska skäl helt emot detaljstyrningar av det här slaget. Vi anser också att det av praktiska skäl inte är lämpligt att man ger mineralpolitiken en sådan inriktning. Därför avstyrks reservation 1. Förutom reservation 1 har jag avsett att behandla reservationerna 4, 6, 8, 9,10, 12 och 13, och jag övergår nu, herr talman, till reservation 4. Den gäller LKAB och socialdemokraternas krav på en väsentligt ökad investeringsverksamhet — och ingrepp i den verksamheten från inte minst riksdagens sida. Utskottsmajoriteten har i detta avseende biträtt propositionen. Det är riktigt att det i propositionen inte läggs fram några särskilda förslag om LKAB och malmfälten. I propositionen hänvisar man i stället till riksdagens beslut om en finansiell Fredagen den målsättningen är att företaget genom en sådan rekonstruktion skall kunna 11 juni 1982 uppnå lönsamhet. Herr talman! När det gäller sysselsättningen i malmfälten och Norrbotten över huvud taget, och kanske framför allt när det gäller LKAB, är den enda garantin för sysselsättning på längre sikt att man äntligen uppnår lönsamhet beträffande LKAB:s verksamhet. Hur vi än bär oss åt, kommer vi inte från det fundamentala faktum att lönsamhet så snart som möjligt måste uppnås om sysselsättningen i fortsättningen skall kunna säkras. I utskottet har vi inhämtat att det pågår ett intensivt rekonstruktionsarbete inom LKAB. Företaget är således inne i ett mycket känsligt skede. Det är då även mycket känsligt att göra ingrepp utifrån. Därför anser utskottet att det vore fel att vid denna tidpunkt lägga på företaget en mängd nya uppgifter och bördor i form av ett stort investeringsprogram, utöver vad företagsledningen anser vara meningsfullt att genomföra. Därför avstyrker utskottet motiun 2255 från socialdemokraterna, liksom den socialdemokratiska reservationen som bygger på denna motion. I nämnda motion föreslås vidare att LKAB skall garanteras lån och tillskott i ägarkapital, om nya mineralprojekt öppnas. Utskottet vill här erinra om att LKAB i sin strukturplan har understrukit att företaget har de största möjligheterna att överleva, om resurserna koncentreras till järnmalmsområdet. Det är av vikt att understryka detta. Självfallet kommer LKAB även i framtiden att ta till vara uppkommande möjligheter till projekt även inom andra mineralområden som kan upptäckas. Men i huvudsak skall man inrikta sig på järnmalmsområdet. Utskottsmajoriteten förutsätter att LKAB prövar alla tänkbara möjligheter till verksamhet som med rimlig ekonomisk bärkraft kan leda till god lönsamhet och därmed till god sysselsättning. Regeringen har i proposition 113 föreslagit en ram på 150 milj.kr. för sysselsättningsfrämjande åtgärder i Norrbottens län. Utskottet vill erinra om detta. Samtidigt framhåller utskottsmajoriteten att regeringen i proposition 150 har föreslagit att utöver denna medelsram skall anvisas ytterligare 150 milj.kr. för sysselsättningsskapande åtgärder i Norrbottens län. Vid medelstilldelningen föreslås malmfältskommunerna Gällivare och Kiruna samt Pajala kommun bli prioriterade. Medlen skall enligt regeringsförslaget i första hand användas inom industri-, mineraloch energisektorerna. Sammanfattningsvis: Med hänsyn till att det inom LKAB pågår ett rekonstruktionsarbete av mycket känslig art avstyrker utskottsmajoriteten, herr talman, motionsförslagen och reservationerna på den här punkten. Jag övergår nu till reservation 6, som gäller alunskiffrarna och Ranstadsverket. I propositionen framhålls att en parlamentarisk kommitté har tillsatts, som skall utreda åtgärder för att säkra kärnkraftens avveckling och ett fortsatt minskat oljeberoende. Kommittén skall även behandla vissa frågor om alunskiffer. Den skall som ett första steg utvärdera de resultat som har framkommit genom det forskningsoch utvecklingsprogram som bedrivs 68 i Ranstad; I motion 451 understryker moderaterna att man inte bör skingra de anläggningstillgångar som under en följd av år har byggts upp i Ranstad och att statsmakterna har ett ansvar för att så inte sker. Anläggningstillgångarna får alltså inte skingras förrän man tagit fram underlag för ett långsiktigt beslut om användningen av resurserna. I den socialdemokratiska partimotionen 2255 betonar man att det är angeläget att utvärderingen av de hittills uppnådda resultaten görs så snabbt att ett beslut om den fortsatta verksamheten kan fattas, innan anvisade medel för pågående verksamhet har förbrukats. Man framhåller också att det är angeläget att den utvärdering som görs inte begränsas till energiaspekterna, utan att den omfattar alla möjligheter som en fullutvinning skulle innebära. Utskottsmajoriteten tillstyrker detta. Herr talman! Ifrån centerns sida har vi en reservation där vi går emot utskottsmajoriteten. Vi understryker att 1981 års energikommitté nyligen börjat sitt arbete. Föredragande statsrådet har därför inte funnit anledning att i detta sammanhang ytterligare behandla frågan om Ranstadsverkets framtid. I alla sammanhang bör man avvakta de överväganden en kommitté kommer med och ta ställning därefter. Vi förutsätter från centerreservanternas sida att kommittén snarast griper sig an dessa frågor. Av den anledningen yrkar jag alltså bifall till reservation 6 i från centerrepresentanterna i utskottet. Reservation 8 handlar om en allmän översyn av gruvlagstiftningen. Proposition 99 innehåller förslag om en del ändringar i gruvoch minerallagen som innebär att ytterligare mineral förs in under inmutningssystemet efter att bara ha omfattats av jordäganderättssystemet och att samtidigt koncessionssystemets tillämpningsområde vidgas något på bekostnad av inmutningssystemet. Som framgår av socialdemokraternas partimotion 2255 vill socialdemokraterna företa en genomgripande översyn av hela gruvlagstiftningen. Av en närmare granskning av motionen framgår att man vill angripa och förändra inte bara gruvoch minerallagstiftningen i egentlig mening utan även en hel del annan lagstiftning som påverkar förutsättningarna för mineralutvinningen. Gruvoch minerallagen trädde i kraft så sent som för bara åtta år sedan, och utskottets majoritet anser att den på det hela taget visar en lämplig avvägning mellan olika intressen på detta område. Majoriteten anser att det kan vara befogat med en del detaljändringar — det föreslås också en del sådana i propositionen, men utskottsmajoriteten anser inte att någon allmän översyn är motiverad. Socialdemokraterna har i sin partimotion särskilt uppehållit sig vid de s.k. obrutna fjällområdena. De vill att dessa skall beaktas i detta sammanhang när det gäller mineralutvinning. Utskottsmajoriteten säger i den frågan att i den mån som exploatering skall tillåtas i de obrutna fjällområdena är detta inte i första hand en gruvrättslig fråga. Här kommer andra aspekter in: naturvårdslagstiftningen och riktlinjer för fysisk riksplanering. Därför anser majoriteten att dessa problem inte kan lösas genom ändringar i gruvlagen. Om man skall få en definitiv lösning på dessa problem, måste man gå in på andra och mera övergripande lagkomplex. Föredragande statsrådet redovisar att man vidtagit och planerat åtgärder för att förbättra den fysiska riksplaneringens kunskapsförsörjning. Utskottsmajoriteten förutsätter att departementet i sitt fortsatta beredningsarbete med riksplaneringen även uppmärksammar de mineralpolitiska intressena. Med detta yrkar jag, herr talman, avslag på reservation 8. Reservation 9 gäller avskaffandet av koncession för torvbrytning. Minerallagen reglerar undersökning och bearbetning av torvfyndighet för att utvinna energi. Regeringen föreslog här en principiellt mycket betydelsefull ändring, nämligen att det ovillkorliga kravet på bearbetningskoncession bortfaller, när det är markägaren själv som vill utnyttja en torvfyndighet. Här finns flera motionsyrkanden. I motion 1461 från moderaterna anser man att torv bör uteslutas ur kretsen av ämnen som omfattas av koncessionsplikt enligt minerallagen. Motionärerna menar att naturvårdslagen är tillräcklig för den reglering av torvutvinningen som erfordras. Utskottet kan inte i expropriationslagen finna stöd för uppfattningen att denna lag skulle kunna användas för att möjliggöra torvexploatering mot markägarens vilja. Och utskottet anser att koncessionssystemet även fortsättningsvis bör tillämpas i fråga om torvutvinning för energiändamål och avstyrker motionen. Så några ord om reservation 10. Socialdemokraterna riktar i sin partimotion invändningar mot förslaget i propositionen om att torvutvinning för markägarens egen räkning normalt skall vara undantagen från koncessionskravet. Socialdemokraterna föreslår i stället en omvänd ordning. Koncessionskravet skulle alltså i princip bibehållas, men länsstyrelsen skulle kunna meddela befrielse när det gäller områden mindre än 25 ha beträffande vilka kommunernas översiktliga planering visar att den planerade torvtäkten inte uppenbarligen skadar motstående intressen. Med hänsyn till att motionärerna begär ett tillkännagivande av riksdagen till regeringen, har utskottet inte uppfattat deras yrkande som riktat direkt mot det föreliggande lagförslaget. Utskottsmajoriteten godtar den ordning som regeringen föreslår och avstyrker motionen. Herr talman! Jag skall helt kort också ta upp reservation 12, som handlar om förbud mot uranbrytning. Uranhaltiga mineral tillhör ju dem som omfattas av minerallagen. I anslutning till den aktuella ändringen i denna lag tar utskottet upp två motionsyrkanden om förbud mot uranbrytning i Sverige. Det ena är centerns gamla krav, som i år återkommer i partimotion 1053. I vår reservation på denna punkt konstaterar vi att det råder enighet om att behovet av uran för det svenska kärnkraftsprogrammet kan täckas genom import och att det inte föreligger något behov av uranbrytning här i landet. Med hänsyn till prisutvecklingen på världsmarknaden skulle en svensk uranbrytning inte heller bli lönsam. Väsentligare är emellertid ett par andra omständigheter. Dels skulle en svensk uranbrytning kunna bidra till att öka riskerna för kärnvapenspridning — det är ett väl känt faktum. Dels är uranbrytning förenad med ovanligt stora miljöproblem. Och det är osäkert om man, i varje fall med dagens teknik, över huvud taget kan bemästra dem. Därför är det väsentligt bättre för landet om de resurser som eventuellt skulle tas i anspråk för uranbrytning sätts in på ett utnyttjande av andra inhemska energikällor. Mot denna bakgrund yrkar centerreservanterna bifall till centermotionen om förbud mot uranbrytning. Slutligen kommer jag då till reservation nr 13, som gäller koncession för undersökning och bearbetning av torvfyndigheter. Socialdemokraterna vill att den ansvariga centrala myndigheten skall få i uppdrag att vidta sådana åtgärder att en likartad bedömning kommer till stånd i hela landet. Utskottet erinrar då om att länsstyrelsernas beslut enligt minerallagen kan omprövas av regeringen efter besvär. Detta förhållande torde på detta område, som på andra, bidra till att praxis hos länsstyrelserna blir likartad. Och det är naturligtvis väsentligt att vi får en likartad praxis över hela landet. Det är också av värde, om den centrala förvaltningsmyndigheten på området på lämpligt sätt bidrar till att praxis förenhetligas. Något särskilt uppdrag av den innebörd som socialdemokraterna föreslår finner utskottet inte erforderligt och avstyrker därför motionen. Sammanfattningsvis, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 1,4, 8, 9, 10 och 13 och bifall till reservationerna 6 och 12.

Herr talman! Jag ber om kammarens överseende för att jag inte tidigare har uppträtt i denna debatt. Det beror på att jag i dag har medverkat vid invigningen av SSAB:s nya bandverk 82, som i och för sig är en viktig komponent i en framåtsyftande industrioch mineralpolitik. Även för mineralpolitiken är det väsentligt att man har en förädlingsindustri som kan uppnå internationell konkurrenskraft och den vägen öka avsättningen av gruvindustrins produkter. Att jag tar till orda beror närmast på att jag kortfattat vill kommentera oppositionens reservationer jämte några inlägg som har relaterats för mig. Om man kort skall beskriva skillnaden mellan socialdemokraternas och regeringens mineralpolitik, kan man säga att vi strävar efter en rationell myndighetsorganisation, som syftar till höjd effektivitet, både i myndighetsutövandet och i den prospekteringsverksamhet som är en allmän basinvestering, som samhället måste vara berett att tillhandahålla. Därutöver är det samhällets och industripolitikens uppgift att skapa så allmänt goda förutsättningar för företag verksamma inom gruvnäringen, att det prospekteringsarbete och de allmänna förutsättningar som föreligger kan utnyttjas av företag och med utsikt till lönsamhet. Socialdemokraterna förordar också en effektiv myndighetsorganisation. Nr 174 Jag skall ge socialdemokraterna rätt i det, därför att vi är där i stort sett på Fredagen den samma linje. Men i övrigt talar socialdemokraterna i sin huvudreservation 11 juni 1982 om offensiv satsning, utan att definiera begreppet, utan att på något sätt analysera de ekonomiska förutsättningarna för gruvindustrin etc. Det Mineralpolitik angelägna är självfallet att vi, från de utgångspunkter vi har, skapar så goda förutsättningar som möjligt för de företag som är verksamma inom näringen. Vi har med en allmänt progressiv näringspolitik strävat efter att göra gruvindustrin konkurrenskraftig. Det har varit och är problem, med tanke på den internationella konkurrensbilden. Först och främst spelar naturligtvis LKAB en avgörande roll i detta sammanhang. Satsningen på LKAB har varit mycket betydande under årens lopp — riksdagen tog så sent som i december i fjol ställning till en ny rekonstruktion av LKAB. Det är grunden och den absoluta förutsättningen för detta gruvföretags möjligheter inte bara att överleva utan också att på ett rationellt sätt utnyttja de mineraltillgångar landet har. För det andra har vi med allmänna insatser på allt sätt försökt skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt även för gruvindustrin: sänkningen av arbetsgivaravgiften i malmfältskommunerna, tillämpning av regionalpolitiska stödformer även för gruvnäringen, ett intensivt forskningsoch utvecklingsarbete under senare år, bl.a. genom den speciella forskningsgruvan i Gällivare och den metallurgiska forskningsstationen i Luleå. LKAB:s möjligheter inte bara att överleva utan också att leda den gruvtekniska utvecklingen i landet är nu goda. Men om man kopplar detta till den allmänna sysselsättningsutvecklingen i Norrbotten, kan ju perspektivet bli helt felaktigt. LKAB måste, för att rätt kunna fylla sin uppgift som gruvföretag, eftersträva att få en rationell produktion, att anpassa sysselsättningsvolymen till marknadsförutsättningarna och att få den tid och kraft som behövs för att utveckla ny teknik, för att gå ner på nya huvudnivåer. Detta främjas inte genom att man ålägger LKAB för verksamheten främmande uppgifter. LKAB har under innevarande år sitt OSP-program — organisationen för särskilda projekt — som man har satsat 120 milj.kr. på. Huruvida man måste gå vidare med ett sådant program är i dag en öppen fråga, och det är närmast en fråga mellan LKAB och arbetsmarknadsmyndigheterna. I övrigt måste de sysselsättningspolitiska problemen i Kiruna bemästras genom tillskapande av nya företag och genom arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är i den andan som vi har förelagt riksdagen ett Norrbottenspaket. Det är i den andan som vi nu satsar på alla tänkbara projekt för att utveckla näringslivet i malmfältskommunerna och kompensera nedgången i gruvverksamheten. Det är också bakgrunden till att jag i fjol tog initiativet till den utredning om malmfältens framtid som nu arbetar med stor intensitet och vars målsättning är att skapa ett utvecklingsprogram på lång sikt för näringslivet i malmfältskommunerna. För mig förefaller det närmast fantastiskt att lyssna till och ta del av den 1 socialdemokratiska kritiken i dag. Vad är problemen i malmfältskommuner na i dag beroende av? Jo, de är beroende av att man under 1960-talet, när LKAB hade sina gyllene år, inte ägnade den ringaste uppmärksamhet åt att planera för en förändrad situation i gruvhanteringen, att planera för alternativ verksamhet och kompletterande verksamhet i malmfältskommunerna. Socialdemokraterna är här ansvariga för en underlåtenhetssynd som saknar motstycke i svenskt näringsliv. Hade man på 1960-talet startat en framtidsplanering för malmfältskommunerna som den vi nu genomför i malmfältsutredningens regi, då hade situationen där varit helt annorlunda och mycket ljusare. Under alla förhållanden hade befolkningen där nu kunnat känna en större trygghet.

Herr talman! Jag började mitt huvudanförande med att säga att det måste vara en allvarlig brist i riksdagens arbetsplanering, när viktiga ärenden måste avgöras under den tidspress och med den forcering som nu sker. Med anledning av mitt uttalande gjorde herr talmannen ett påpekande om att också måndagen den 14 juni var reserverad för riksdagsarbete. Jag är självfallet medveten om detta. Men jag gjorde, herr talman, mitt uttalande sedan det i går upplysts om att man vid ett sammanträde kommit överens om att på alla sätt försöka pressa ner den anmälda talartiden så att riksdagsarbetet skulle kunna slutföras i morgon, lördag. Uppenbarligen kommer det att lyckas. Herr talman! Så till industriministerns anförande: Jag måste säga att jag har svårt att förstå industriministerns förnöjsamhet när det gäller gruvoch mineralpolitiken. Hans korta anförande var en enda lovsång till det goda läget i industribranschen. Men låt mig peka på tre saker: För det första gäller det utarmningen av Bergslagens gruvindustri. Under industriministerns tid har åtta gruvor lagts ned. Två är kvar. I mitt anförande pekade jag på fiaskot med den mellansvenska gruvdelegationen. Jag frågar: Är detta något att skryta över? Vi har för det andra LKAB:s situation med varsel av 900 anställda i malmfälten, med stopp i investeringsverksamheten, med koncentration till järnmalmsområdet och lämnande av andra mineralfyndigheter i Norrbotten. Min fråga är: Är detta något att skryta över? För det tredje gäller det prospekteringsverksamheten, där LKAB nu avser att dra sig ur Mellansverige, i en situation där industriministern inte gör några större satsningar på prospekteringsverksamheten för att ta fram nya mineraler och malmer och för att sedan bryta dem. Industriministern lägger fram ett förslag till en mineralpolitisk verksorganisation, men ingen vet hur den kommer att ta sig ut. Jag skall använda ett av industriministerns favorituttryck, nämligen ”hastverk”. Det är ett hastverk att lägga detta förslag på riksdagens bord. För att göra ett tillägg: Framläggandet av detta förslag är ett äventyrande av hela prospekteringsverksamheten. Så till situationen i malmfälten. Där tycker jag nog att industriministern var ganska djärv när han gjorde sina konstateranden. Jag menar att regeringen inte har ansträngt sig för att lösa problemen i malmfälten. Det är därför vi i dag vill att riksdagen ger regeringen ett uppdrag och en öppen fullmakt att omedelbart kasta sig över den svåra situationen i malmfälten. Detta har, menar jag, industriministern och regeringen försummat.

Herr talman! Jag får hälsa industriministern välkommen till kammaren. Han har varit på invigning av SSAB i Domnarvet. Jag hoppas att han också framförde en hälsning från oss riksdagsmän, som beslutat om den här kapitalinvesteringen. Vi var visserligen inte inbjudna, men det kanske inte hör till saken. Med den proposition som vi nu behandlar och som Nils Åsling försvarar menar jag att industriministern går till historien som den som anpassar hela den mineralpolitiska fördelningen. LKAB skall ta hand om järnmalmerna, medan de privata skall ta hand om de lukrativa sulfidmalmerna. Det är väl också så att industriministern försöker begränsa satsningarna i Norrbotten genom att de skall vara strikt företagsekonomiskt lönsamma på kort sikt. För denna utveckling är man oerhört ängslig inom Gruvindustriarbetareförbundet. Man har också påpekat att det är just det som är hotet mot järnmalmsbrytningen i Sverige och Norrbotten — inte Brasilien, såsom det framställs från regeringssidan. Det är ineffektiviteten i den borgerliga politiken som hotar järnmalmsbrytningen i Sverige. Den andra sak som industriminister Åsling går till historien för är att man nu släpper in internationellt kapital i Sverige när det gäller mineralförsörjningen. Det är de multinationella företagen som i de här s.k. högriskprojekten skall gå in och satsa. Det är de som skall ha kapitalet och även få styrningseffekten. Jag anser att då kommer också dessa företag att ta de lukrativa malmerna i Mellansverige, såsom fallet är med exemplet BP - ett av de största gruvbolagen i världen. Här ser vi nu att vi har en investeringsstrejk från svenskt kapital. Vi kan inte få loss det kapital som finns. Däremot kan man föra en helt felaktig militärpolitik och lägga miljarder på ett JAS-projekt. Men BP skall in i de mineraltillgångar vi har i vår jord i Bergslagen. Det är kontentan av det hela. Jag ställde för några år sedan en fråga om Bolidens brytning av silver i Garpenberg. Vi var då egentligen ganska överens om att lagen skulle ändras. Industriministerns svar var för mig då positivt på det sättet att han sade att man borde ändra lagen. Han sade emellertid inte hur han skulle ändra den. Nu kom det! Det var inte så att det var svenska folket som skulle ta hand om silvret och sulfidmalmerna i övrigt, utan det är utländskt kapital som skall gå in och hjälpa till. Boliden skall också få fortsätta och härja. Det är kontentan, och därför kommer också industriminister Åsling att gå till historien som den som sålde ut de svenska mineralerna.

Herr talman! Jag kan försäkra Thage Peterson att jag inte är förnöjsam. Jag är inte alls tillfredsställd med utvecklingen av svensk gruvnäring. Det är därför vi gjort de extremt stora satsningarna på exempelvis LKAB under den tid som jag varit ansvarig för detta företag. Det är därför vi gjort de stora satsningarna på teknisk forskning och utveckling även på detta område. Det är också därför som vi på olika sätt försökt förnya gruvindustrin. Det har skett även därför att vi anser att gruvindustrin har sin regionalpolitiska betydelse. Jag kunde förstå Thage Peterson och hans vän på vänsterkanten, Lars-Ove Hagberg, bättre om de slutade här, i denna bråda timme av riksdagens arbete, med att i allmänna ordalag tala om offensiva satsningar och planmässighet och om de helt enkelt ställde ett yrkande på hur mycket pengar man från dessa båda partier är beredd att satsa på att bryta malm som inte går att sälja. Visst kan vi tänka oss att bryta malm och lägga på lager för att hålla sysselsättningen uppe. Men jag tycker att det är ohederligt mot gruvarbetarna att inte inse att marknadssituationen är sådan att icke lönsamma gruvor måste tas ur drift och att gruvarbetarna måste få en fair chans till sysselsättning inom ett näringsliv med chans till överlevnad. Gruvarbetarna vill inte ha socialhjälp i den här industripolitiska bemärkelsen. De vill ha hederliga jobb som har chans att överleva av egen kraft. Ni försöker här gång efter gång när det gäller bransch efter bransch att slå blå dunster i ögonen på folk och inbilla människorna att man kan upprätthålla en produktion som inte har internationell konkurrenskraft. Men vi måste här i landet inrikta oss på en verksamhet där människorna kan känna trygghet i jobben, verksamheter som alltså står på egna ben och har . sina egna motiv. Men gärna för mig: Tala om hur mycket pengar ni är beredda att anslå till lagerproduktion av malm — jag är beredd att ta upp den diskussionen. Myndighetsorganisationen är ett hastverk, säger Thage Peterson. Organisationen har utretts av mineralpolitiska utredningen under många år, och det har dessutom varit ett omfattande remissförfarande. Den myndighetsorganisation som vi här föreslår har minsann ältats och prövats i alla tänkbara instanser, och den är befunnen vara den som man från intressenterna kan ställa sig bakom. Beträffande malmfältskommunerna vill jag säga: Det är vi som under de senaste åren verkligen har tagit oss an uppgiften att diversifiera näringslivet i malmfältskommunerna. Under de gyllene åren, på 1960-talet, när pengarna verkligen klirrade i LKAB:s kassa, då gjorde socialdemokratin inte ett skapande grand för att planera för framtiden — så planhushållare man är. Man nonchalerade det framtida perspektivet. Och envar måste inse att inte heller gruvhanteringen är tillförsäkrad ett evigt liv utifrån sina givna förutsättningar, utan att det blir förändringar. Man visste redan på 1960-talet att brasilianska och australiska gruvor skulle komma ut på världsmarknaden. Socialdemokratin nonchalerade detta. Och därför sitter malmfältens befolkning i dag i den här otrygghetssituationen. Vi har — när vi tog makten — börjat planera för framtiden i ambitionen att diversifiera malmfältskommunernas näringsliv. Jag vill sedan slutligen till Lars-Ove Hagberg säga: Detta med internationellt kapital i gruvnäringen har regeringen inte fattat något principbeslut om. Det får prövas från fall till fall enligt den lag beträffande utländska förvärv av fast egendom och företag som riksdagen har antagit. Om Lars-Ove Hagberg försöker inlägga något principiellt ställningstagande i mitt inlägg gör han alltså fel.

Herr talman! Nu förklarar industriministern att han inte är nöjd med gruvindustrin. Men varför har han då inte tagit till vara alla de förslag som fannsit.ex. mineralpolitiska utredningens betänkande och det underlag som funnits för en ordentlig och framåtsyftande mineralpolitisk proposition? Jag hade många synpunkter på den frågan i mitt anförande — men jag skall inte hålla det en gång till. Nu säger industriministern: Gruvarbetarna vill inte ha socialhjälp — de vill ha jobb. Det är helt klart. Men regeringspolitiken, den politik som Nils Åsling nu medverkar till, är ju inne på att arbetarna skall ha varken trygg sjukförsäkring, socialhjälp eller jobb. Arbetslösheten rusar uppåt i det här landet. 180 000 industrijobb har förlorats i den svenska industrin sedan herr Åsling blev industriminister. Eftersom inte industriministern hade några förslag till hur man skall komma åt LKAB:s problem, skall jag komma med dem. Jag menar att man långsiktigt bl.a. måste ta ställning till fortsatt brytning på djupare nivåer både i Kiruna och i Malmberget. Järnmalmsbrytning kommer under överskådlig tid att vara basen i dessa två kommuners sysselsättning och ekonomi. Jag utgår ifrån att Nils Åsling inte tänker lägga ned hela den svenska stålindustrin innan han avgår. Vi har föreslagit ett femårsprogram för ökad prospektering i Norrbottens och Västerbottens län som skulle kosta totalt 250 milj.kr. Vi har också anvisat var de pengarna skall tas. Det förslaget innebär att vi vill satsa på att statens gruvföretag skall söka sig utanför järnmalmsområdet, bredda mineraloch malmbasen, som det heter på fackspråk. Det finns icke bara järnmalm i Norrbotten, även om industriministern tror så i vissa dystra stunder. Där finns kopparmalm, goda förekomster av andra basmetaller än järn, även ädelmetaller och industrimineraler, som vi i dag importerar. På den frågan var jag inne tidigare. Vi vill att LKAB skall få fördelaktiga lån för att starta dessa nya mineralprojekt. Vi har även krävt andra långsiktiga åtgärder, och vi har lagt fram kortsiktiga förslag. Dessa ställningstaganden finns i vår motion. Jag tillät mig också att säga till industriministern att länsmyndigheterna inte kan vara så nöjda med situationen i Norrbotten som industriministern är, eftersom de på industriministerns bord har lagt mängder av förslag till förbättringar av situationen i malmfälten och i Norrbotten. Jag hävdar att industriministern har varit overksam när det gäller malmfälten och LKAB.

Herr talman! Det verkar som om industriministern skulle ha ett väldigt förkrympt internationellt perspektiv. Den stagnation inom stålindustrin som råder i världen i dag kan inte vara bestående. Jag tror säkert att produktionen kommer att öka. I den produktionen har LKAB en plats, och bolaget skall bredda sin verksamhet. Varför satsar man inte på sulfidmalm? Varför tar man inte på allvar upp handelsgödseln, som LKAB kan syssla med? Det är ett ljumt intresse den borgerliga regeringen visar. Industriministern säger att LKAB skall överleva och leda utvecklingen. Men varför ägnas då så liten kraft från LKAB:s sida åt sulfidmalmen i Norrbotten och Mellansverige? Man visar inget intresse. Genom att satsa på det området skulle man kunna överleva. Det skulle också kunna ingå i en nationell mineralpolitik. Jag tror att det är en princip som har fastslagits i propositionen där industriministern säger att det enligt hans mening finns plats för både svenskt och utländskt kunnande samt teknologi och investeringskapital i svensk mineralindustri. Det betyder att man har öppnat möjligheterna ordentligt för internationellt kapital att komma in på det området. Detta berör på lång sikt en annan fråga, nämligen det ekonomiska försvaret. Vi multinationaliserar hela vår industri. Mineraler är oerhört viktiga i andra sammanhang, t.ex. som legeringsmetaller i vår industri, och de ökar ytterligare i betydelse i det ekonomiska försvaret. Att då blanda in engelska BP, ett av världens största gruvbolag, med starka intressen runt om i världen, är att skapa sin egen undergång. Dessutom skall det vara pengar till detta. Man diskuterar fonder i olika perspektiv. Jag vill peka på att borgerligheten inte vill ha några fonder alls. Men de mest effektiva fonder det kan bli tal om nu är att vi direkt styr över det kapital som finns till dessa basinvesteringar. Järnmalmsgruvorna i Grängesberg och Dannemora, industriminister Åsling, lever med kniven på strupen med den borgerliga politiken. Vem har formulerat den politik som innebär att Grängesberg och Dannemora bara har något år kvar? Vem har ställt sig bakom SSAB:s målsättning att verksamheten skall vara lönsam? Det råkar för tillfället gå bra för Dannemora och Grängesberg, men i morgon kan de vara borta. Var ligger ansvaret för detta? Jo, det ligger i den politik som detta synsätt bygger på.

Herr talman! Thage Peterson säger att vi inte har några förslag beträffande LKAB:s problem. Det är ett närmast fantastiskt påstående, eftersom vi sedan några år tillbaka har sysslat med en finansiell rekonstruktion av LKAB i en ganska gigantisk skala. Det innebär att LKAB nu har kraft att utvecklas till ett modernt konkurrensdugligt gruvföretag med intressen också utöver järnmalmsbrytning. Jag vill erinra Thage Peterson om att det är under min tid som ansvarigt statsråd som LKAB har fått resurser att öppna Viscariakoppargruvan. Det Nr 174 skedde f. ö. också med lokaliseringsstöd. Det är under min tid som ansvarigt Fredagen den statsråd som man äntligen har börjat prospektera på en vid bas i Norrbotten. 11 juni 1982 Jag vill erinra om insatserna t.ex. i Jokkmokk och om det ambitiösa program när det gäller prospektering som sedan något år tillbaka genomförs i Mineralpolitik Norrbotten. Dess bättre är Thage Peterson och jag överens i många frågor, men jag vill betona en sak. Vi är överens om att LKAB skall ha sådan finansiell styrka och status att företaget kan planera för att gå ner på en ny nivå. Malmbrytningen i malmfälten skall nämligen fortsätta och får också förutsättningar att fortsätta på ekonomiskt rimliga villkor. Det är den målsättning som jag hela tiden gjort mig till förespråkare för, och det ligger t.ex. bakom LKAB propositionen i december i fjol. Vi är alltså överens om de mesta av de föreslagna åtgärderna, men jag är inte överens med Thage Peterson när det gäller det allmänt flummiga talet om offensiva satsningar. Där måste socialdemokratin bestämma sig. Vill man någonting mera, så måste man också ta konsekvenserna och anslå pengar för en lagerproduktion av malm. Vi har redan i dag ganska betydande lager som tynger LKAB:s rörelse. Skall företaget fortsätta att öka sina lager, vilket är betänkligt med tanke på den internationella marknaden, av arbetsmarknadspolitiska skäl, måste man också i logikens namn anslå pengar för detta. Men socialdemokratin nöjer sig med allmänna fraser och allmänna krav utan att ta konsekvenserna av sitt resonemang. Varför är Thage Peterson så fåordig när det gäller den bristande planering som i dag är det stora problemet för malmfältskommunerna? Varför ägnade man inte en tanke åt framtiden under de goda dagarna, så att malmfältens invånare i dag hade kunnat känna ett större mått av trygghet? Ansvaret därför ligger helt och hållet på den regering som vi hade under 1960-talet. Då fanns det resurser att starta en framtidsplanering. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att hans senaste inlägg väl var riktat till väljarna i allmänhet och inte till mig. Då får väljarna svara på det inlägget.

Herr talman! För oss som hade förmånen att vara med i mineralpolitiska utredningens arbete i slutet av 1970-talet är regeringens proposition en mycket stor besvikelse. Vi gjorde i utredningen verkliga ansträngningar att formulera en framtida mineralpolitik som skulle vara offensiv, som skulle satsa på forsknings-, utvecklingsoch prospekteringsverksamhet, som skulle samla de gemensamma resurserna för att bygga ut näringen. Förslagen fick en närmast total majoritet i utredningen. Redan genom regeringens och den borgerliga riksdagsmajoritetens åtgärd 78 att klyva den statliga prospekteringsorganisationen SGU för att tillmötesgå gruvbolagens uttalade önskan, agerade de borgerliga i rakt motsatt riktning mot vad vi i MPU hade föreslagit. Proposition 99 är helt i linje med agerandet i fråga om SGU. Vi har i vårt land alltjämt betydande råvarutillgångar, som vi borde kunna ta vara på och därmed skapa arbete inom prospektering, brytning och förädling. Det vore en åtgärd av stor betydelse också för att bättra på den svenska handelsbalansen. Regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten kan inte vara ovetande om den stora besvikelse som det föreliggande regeringsförslaget har vållat bland de anställda i SGU, i gruvarbetarnas fackliga organisation och inte minst i de regioner där vi hade förhoppningar på en offensiv mineralpolitik som resultat av arbetet i MPU. Det är en olycka för svensk gruvnäring att det har varit en borgerlig regering som har översatt MPU:s arbete i en för näringen klart negativ regeringsproposition. Först och främst har vi fått vänta mycket länge på regeringens förslag — men ändå beklagar jag att det inte dröjde ytterligare någon månad, så att förslaget efter valet hade fått skrivas av en socialdemokratisk regering med de målsättningar för svensk gruvnäring som socialdemokraterna formulerat i sitt gruvpolitiska program. För näringen, för de i gruvindustrin sysselsatta och för regioner — inte minst Norrland och Bergslagen — där näringen har mycket stor betydelse är det också beklagligt att den här reformen i dag kommer att voteras igenom i en riksdag med borgerlig majoritet. Herr talman! Jag hade nu tänkt vända mig till industriministern, men han har inte bara kommit sent utan nu också gått mycket snabbt ur kammaren. Jag hade tänkt för honom få redovisa några av de problem som vi nu upplever i arbetet med att omsätta regeringens hastverk i praktisk politik inom SGU. Enorma problem har nu skapats. Vi har en situation där ledande tjänster i de nya verksamheterna inte är tillsatta. Vi har fått besked om att de fackliga organisationerna SACO och SR har observerat en problematik, som man har skrivit till industriministern om, beträffande brister rent ekonomiskt vid den delningsprocess som nu pågår. Jag skall citera en liten strof ur den skrivelsen till riksdagens protokoll. Där står så här: ”Dessa brister har med den ekonomiska delningen av SGU att göra, där SACO 83. Om dessa anslag inte förändras betyder det att ca ett 60-tal människors anställning är i fara.” Detta är ett av de problem som har dykt uppi den hastiga hantering som nu pågår. Jag kan också för kammaren meddela att detta hastverk kommer att leda till att de SGU-anställda i Norrland på måndag troligen kommer att få ett brev — det är i alla fall daterat den 14 juni 1982 — där man får besked om sin framtid. Man erbjuds ett jobb, och i brevet står det om det arbete som man inte har sökt, utan bara fått besked om från det nya bolag som herr Åsling tillskapat, i följande ordalag: ”Genom att bekräfta detta anställningserbjudande har du också sagt upp din nuvarande anställning hos SGU och någon särskild uppsägning behöver ej ske. Om du vill anta erbjudandet sänder du ett undertecknat ex till Personalstaben, Sv Geo AB, före den 29 juni 1982. I annat fall riskerar du att ej betraktas som anställd hos Sv Geo AB. Vi underrättar därefter SGU om din uppsägning. Om du ej vill anta erbjudandet bör du likaledes anmäla detta till oss senast den 29 juni 1982. Vi vidarebefordrar detta besked till SGU. I så fall gäller att SGU kan tvingas varsla om uppsägning på grund av arbetsbrist enligt gällande regler.” Ärade kammarledamöter! Detta är anställningspolitik i det hastverk som industriministern håller på att skapa på det svenska mineralområdet. Det är ett så anmärkningsvärt förfarande att industriministern borde ha varit här i kammaren och kommenterat det. Det är föranlett av att det bara är 14 dagar kvar tills man skall övergå till den nya organisationen. Man hinner inte heller ha lagstadgade överläggningar med de anställdas organisationer eller nödvändigt samråd med den styrelse i myndigheten som har ansvar för verksamheten. I en motion har socialdemokraterna i Västerbotten tagit upp frågan om tryggheten för de anställda vid SGU i Malå. Den har fått ett stöd som vi hälsar med tillfredsställelse. Vi har också pekat på de förutsättningar som finns i Västerbotten på mineralpolitikens område. Vi noterar också med tillfredsställelse att det i en socialdemokratisk reservation yrkas att ytterligare 50 milj.kr. skall satsas på intensifierat prospekteringsarbete i Västerbotten och Norrbotten. Jag hoppas verkligen att de borgerliga ledamöterna på Västerbottenoch Norrbottenbänkarna observerar detta. Det kan betyda oerhört mycket för sysselsättning och framtid i inlandsområdena i de två nordligaste länen.

Herr talman! Jag tycker att Arne Nygrens inlägg fordrar ett bemötande. Eftersom industriministern har avlägsnat sig får jag försöka komma med det. De detaljer som Arne Nygren tog upp beträffande uppdelningen av SGU kan vi knappast klara här i kammaren — det är inte riksdagens angelägenhet. Jag beklagar liksom Arne Nygren att det finns problem för personalen. Utskottsmajoriteten har också sagt att man förutsätter ett visst hänsynstagande till berörd personal. Någon detaljdiskussion kan vi emellertid knappast ge oss in på. Liksom Thage Peterson försökte Arne Nygren framställa det som om det är socialdemokraterna som har åstadkommit så mycket och som vill göra så mycket, medan de borgerliga regeringarna i allmänhet och den nuvarande i synnerhet bara har gjort sig skyldiga till underlåtenhetssynder. Det är en ganska skev historieskrivning. Om man tittar på de insatser som statsmak terna har gjort på mineralområdet och när dessa insatser har gjorts finner man att praktiskt taget allt har gjorts efter 1976. De insatser som socialdemokratiska regeringar har gjort tidigare är faktiskt ganska blygsamma. Det program som finns i den mineralpolitiska propositionen i år är ett betydligt mer omfattande, heltäckande och progressivt program på mineralområdet än någon socialdemokratisk regering någonsin har förelagt riksdagen.
Herr talman! Ett programs omfattning kan värderas på många sätt. Vad jagresonerade om i mitt inlägg var att regeringen i det närmaste har struntat i alla de uppslag gällande utveckling av svensk gruvnäring som mineralpolitiska utredningen kommit med. Det är detta som är anmärkningsvärt, och det är detta som har skapat den stora besvikelsen i de områden där man hade mycket stora förhoppningar om en utveckling av den näringen i framtiden. Sedan må herr Björzén ha vilken värdering han vill beträffande hanteringen av anställda i en statlig verksamhet. Man kan måhända i moderat tappning kalla det för detaljer, men för oss socialdemokrater är det en fråga om trygghet för människor i en landsända där det sannerligen inte finns någon alternativ sysselsättning.

Herr talman! I det betänkande om statens provningsanstalts organisation som nu är föremål för kammarens behandling föreligger inte delade meningar om att bevilja det av regeringen begärda anslaget — dels ett reservationsanslag om 74 392 000 kr., dels ett anslag för utrustning om 17 milj.kr. Jag yrkar redan nu bifall till utskottets hemställan beträffande denna del av betänkandet. Däremot har enighet inte kunnat uppnås om den rekonstruktion av provningsanstaltens verksamhet som regeringen föreslår i propositionen. Regeringen föreslår att verksamheten vid enheterna i Stockholm och Lund samt vid filialerna i Norrköping, Jönköping, Karlskrona, Borlänge, Härnösand och Luleå skall läggas ned till sin huvudsakliga del och att verksamheten skall koncentreras till Borås-Göteborg. Detta skall vara klart till den 30 juni 1983. Det är angeläget att erinra om den utlokalisering av provningsanstalten som skedde för tio eller elva år sedan. Det har visat sig att den organisation som gällt sedan dess inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt; man har inte kunnat uppnå en godtagbar lönsamhet. Den regionala och lokala organisationen har gett ett sammanlagt underskott på 13 milj.kr. de senaste sex åren. Dessa förluster har varit ett stort bekymmer för provningsanstalten. Flera försök har gjorts för att komma till rätta med problemen, utan påtagligt resultat. Som bakgrund till regeringens förslag, som nu föreläggs riksdagen, redovisas en genomgång av provningsanstaltens verksamhet som genomförts av riksrevisionsverket. RRV har verifierat behovet av en finansiell rekonstruktion och rekommenderat en överflyttning av en del av den regionala och lokala verksamheten till Borås. Provningsanstalten har själv under föregå ende år utarbetat en strukturplan med förslag till avveckling av vissa delar av Nr 174 den regionala och lokala verksamheten. Fredagen den I denna strukturplan redovisas tre olika alternativ. Majoriteten av 11 juni 1982 provningsanstaltens styrelse stannade för det s.k. R-alternativet, som innebar en bantad regional verksamhet. Två av styrelsens ledamöter har dock förordat ett alternativ som i huvudsak innebär en nedläggning av den regionala verksamheten. Det är deras reservation som ligger till grund för regeringens förslag. Generaldirektören i provningsanstalten har inför utskottet förklarat att han stöder den linje som reservanterna intog och som överensstämmer med regeringens förslag. Detta motiveras särskilt i en inlaga till utskottet, som bygger på att förhållandena väsentligt ändrats sedan hösten 1981. Detta får betraktas som en tung inlaga i sammanhanget. Tutskottet har det bildats en majoritet av socialdemokrater och moderater, vilkas talan förts av ledamöter från Stockholmsområdet. De föreslår att rekonstruktionen av provningsanstaltens verksamhet sker i huvudsak enligt det nyss nämnda R-alternativet, dvs. en i stort sett bibehållen regional verksamhet. Reservanterna består av ledamöterna från centern och folkpartiet, vilka ansluter sig till regeringens av provningsanstaltens generaldirektör understödda alternativ. En väsentlig argumentering från utskottsmajoriteten går ut på att provningsanstaltens verksamhet måste ligga där en stor del av kundunderlaget finns, dvs. i Stockholmsområdet. Det har tyvärr spritts felaktiga uppgifter om var kundunderlaget finns. Dessa har också upprepats i några motioner. Det sägs t.ex. att 80 20 av kundunderlaget skulle finnas i Stockholmsområdet. I verkligheten torde det vara så att 40 96 av provningsanstaltens totala intäkter kommer från Stockholmsregionen och Mälardalen. Det är att uppmärksamma att endast 55 26 av intäkterna hos provningsanstaltens Storstockholmsavdelning kommer från den regionen. Vid en nedläggning av denna enhet beräknas en stor del komma att tillföras Boråskontoret. Motivet att verksamheten måste ligga där marknaden finns saknar alltså i allt väsentligt underlag. Ett annat motiv är att det s.k. R-alternativet skulle innebära stora marknadsfördelar för näringslivet i Stockholmsoch Skåneregionerna. Jag kan förstå att Stockholmsriksdagsmän kan vara intresserade av detta förslag. Men i verkligheten är också detta argument ganska tunt. Dels är ju verkligheten den, som påpekats av reservanterna i styrelsen, att tekniska förändringar i byggandet medför en radikal nedskärning av antalet rutinprovningar, särskilt inom det betongtekniska området, dels finns det andra möjligheter för avnämarna i Stockholmsområdet — de kan vända sig till Borås eller till andra lokala institutioner som tagit på sig provning av olika slag. Vi vill från reservanternas sida också särskilt betona att det föreligger en stark överexpansion här i Stockholmsområdet. Jag tror att det skulle vara till nytta för en bättre balans inom näringslivet, om denna verksamhet kunde förflyttas till Borås. 85 Det har uppskattats att merkostnaden i en första omgång för majoritetens förslag kan uppgå till ca 5 milj.kr. Då har man talat om ett bantat R-alternativ. Följer man i stället det förslag som reservanterna står för torde kostnaden bli mer än 5 milj.kr. Då frågar man sig: Vem skall betala dessa utgifter? Majoriteten föreslår en omfördelning inom provningsanstalten. Och vi som står för reservationen befarar att det kommer att bli en allvarlig belastning av provningsanstaltens totala verksamhet. Jag tycker det är märkligt att majoriteten har stannat för detta förslag. Man kan även i detta fall förstå att Stockholmsintressena gärna ser att provningsanstaltens utflyttning inte fullföljs i framtiden. Men om man skall slå vakt om provningsanstalten totalt sett, tror jag det är nödvändigt med denna omkonstruktion för att klara ekonomin. Eftersom vi har ont om tid skall jag nöja mig med detta. Jag yrkar alltså bifall till reservationen vid detta betänkande.

Herr talman! Vpk yrkar i den motion som vi har väckt avslag på regeringens proposition vad gäller statens provningsanstalt. Det gör vi därför att vi förkastar hela det tänkande som ligger bakom propositionen. Skälen kan sammanfattas i tre punkter. 1. Regeringen vill att provningsverksamheten skall avgiftsfinansieras. Det betyder att den skall bli en service som kan köpas -— i stället för att provningen skall vara ett samhälleligt ansvar. Regeringen vill förvandla provningarna till något som privata företag skall kunna begagna sig av. 2. De viktiga uppgifter och möjligheter som finns för provningsverksamheten inom t.ex. arbetsmiljö, bostadsbyggande och sådant som rör många människors villkor är tydligen helt ointressanta. 3. En viktig invändning från vårt håll är att regeringen totalt struntar i de anställdas synpunkter när det gäller förändringarna. Det diskuteras i betänkandet olika alternativ, dels sådana byggda på regeringens förslag, dels R-alternativet. R-alternativet är såvitt jag kan förstå med vissa små modifikationer en anslutning till de anställdas förslag vad gäller förändringarna. Det innebär att man vill genomföra förändringarna utan avskedanden, med hjälp av naturlig avgång. Man skall också kunna få de verksamheter som är kvar i Stockholm och Lund att vara ekonomiskt självfinansierande. På de här punkterna har vi i och för sig inte någonting att invända mot utskottsmajoritetens förslag. Däremot avstyrker utskottet vår motion med hänvisning till den motivering som vi har för att avslå propositionen. Som jag nyss nämnde är det mot bakgrund av den samhällsnyttiga, viktiga verksamhet som provningsanstalten har i ett vidare perspektiv, som vi gör det. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till motion 2214.

Herr talman! Som utskottets vice ordförande här har framhållit rör Fredagen den motsättningen inom utskottet organisationen av den regionala verksamheten 11 juni 1982 huvudsakligen i Stockholm. Men även den regionala organisationen på en del andra platser berörs. För utskottets del har detta varit en fråga som kanske har tagit oproportionerligt mycket tid i anspråk i förhållande till många andra frågor. Men trots allt är det helt naturligt en förhållandevis betydelsefull fråga, och den hör intimt samman med personalens situation och berör näringslivet i regionen.

För majoriteten har det naturligtvis varit ett stöd att den linje som nu förordas av majoriteten, och som i och för sig har sina brister, är den som har förordats av styrelsens majoritet vid provningsanstalten. Andra motiv har där säkert spelat in, inte minst omsorgen om personalen. Den regionala organisationen har i själva verket byggts upp i anslutning till att huvudförvaltningen flyttades till Borås. Det säger sig självt att den personal som nu finns placerad i den regionala organisationen är just den personal som har det svårast — i den situation som nu föreligger, ett antal år senare — att flytta. Det är också belyst på ett klarläggande sätt av personalföreträdare som har haft tillfälle att framlägga synpunkter inför utskottet. En första flyttning har alltså redan genomförts, och man kan notera att redan av det skälet är personalproblemen svårare än de normalt brukar vara vid utflyttningar. De är alltid besvärliga, men de är onormalt svåra i detta fall. För näringslivets och regionens del är det, som omvittnats bl.a. av handelskammaren i regionen, av klart intresse att bibehålla den resurs som provningsanstalten representerar regionalt. Man har därför ur näringslivets synpunkt haft svårt att se varför det skall vara motiverat att genomföra en så omfattande utflyttning som propositionen förutsätter. Bakom detta ligger naturligtvis att den del av verksamheten man huvudsakligen talar om är den som är frivillig och som finansieras genom avgifter som huvudsakligen erläggs av näringslivet. I och för sig har de även andra att söka sig till i Stockholm, men en försvagad konkurrens på området och en stark uppskattning av provningsanstaltens hittillsvarande insatser har bidragit till önskemålet att bibehålla verksamheten. Det finns, herr talman, en tendens i de här ärendena att dra in regionalpolitiska frågor. De har spelat en stor roll vid ämbetsverksutflyttningar. Man har nu en gång bestämt sig för att ha en regional organisation. Det var en förutsättning för att en del av verksamheten skulle bli kvar när man fattade beslutet om en utflyttning av den dominerande delen av verksamheten. Det måste föreligga utomordentligt starka skäl för att ändra 87 den uppläggning som man några år tidigare hade bestämt sig för. Dessa starka skäl har enligt majoritetens uppfattning inte redovisats. Herr vice ordföranden gör vissa påståenden om överexploatering och en upphettad region i Stockholm. Det är i själva verket helt fel. Vi har inte det läget nu. Jag vill notera att det egentligen sällan sägs någonting nytt i riksdagsdebatterna, som inte har förekommit vid överläggningarna i utskottet, men herr Johan Olsson hade en intressant formulering. Han sade att han inte kunde förstå varför man inte ”fullföljde utflyttningen”. Det var ett helt nytt argument. Det finns ingen förutsättning alls uppställd att den regionala organisationen skall avlivas och att någon utflyttning skall fullföljas. Men det är klart att om man är regionalpolitiker mer än sakpolitiker har man den ståndpunkten. Vi är i majoriteten alldeles övertygade om att det är sådana motiv som har spelat den avgörande rollen. Man kan dra den slutsatsen, förefaller det mig, att den lösning som nu har förordats av utskottets majoritet icke är idealisk. Den innebär alltså inte att de yrkanden som fanns i motioner från folkpartiet, socialdemokraterna och moderaterna har tillstyrkts, utan man har stött en betydlig minskning av den regionala organisationen i Stockholm. För egen del, sedan jag nu haft anledning att sätta mig in i ärendet förhållandevis grundligt, måste jag säga att jag känner en viss oro och tvekan inför om den här organisationen verkligen är tillräckligt stor. En absolut förutsättning för att den föreslagna lösningen verkligen skall bli lyckad är naturligtvis att samarbetet mellan huvudkontoret — om jag så får uttrycka mig — i Borås och den kvarstående regionala organisationen i främst Stockholm och Lund präglas av förtroende och av en önskan att bereda de regionala enheterna rimliga arbetsvillkor. Det skall inte fördöljas att så icke alltid varit fallet. Jag vill nämna en skrivelse som är bekant för riksdagen. Till en början kände man inte till den, därför att den bara hade åberopats i propositionen. Meni en bilaga till en motion som jag väckt finns denna skrivelse återgiven. I skrivelsen finns det flera exempel på att när man i Stockholm arbetat upp en specialitet, så har den raskt plockats över till Borås. Då är det inte konstigt om det blir bekymmer i Stockholmsregionen.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
Herr talman! Som ett vägande skäl har åberopats de personalsvårigheter som skulle uppstå, om man följde regeringens proposition. Det är ju alltid svårt att verkställa neddragningar, rationaliseringar, effektiviseringar och utflyttningar. Men jag tror ändå att problemen i det här fallet är avsevärt mindre än de är i många andra fall. Här i Stockholm är det ju mycket lättare Nr 174 för dem som blir friställda att anpassa sig till marknaden. Även om det inte är Fredagen den en överexpansion på alla områden, är det väl fortfarande här ganska hög 11 juni 1982 aktivitet på många områden. Från statsmakternas och provningsanstaltens sida får man givetvis se på de här frågorna med största allvar. Man måste anstränga sig för att uppnå en smidig anpassning. Redan direkt efter avlämnandet av budgetpropositionen i januari var man inne på den utveckling som riksdagen senare fattade beslut om. Som bekant har det därför varit förhandlingar i detta sammanhang, och såvitt jag förstår har dessa varit positiva för lösningen av personalproblemen i ärendet. Det avgörande måste dock vara om provningsanstaltens Stockholmsavdelning tjänar något syfte. Det kan aldrig vara en fördel vare sig för samhället eller för företagen att staten uppehåller en överdimensionerad verksamhet, vars tjänster avnämarna inte efterfrågar i tillräckligt stor utsträckning. Det är den bistra verkligheten. Näringslivet i Stockholmsregionen har inte utnyttjat möjligheterna att vända sig till provningsanstaltens Stockholmsfilial i en sådan utsträckning att den skulle vara tillräckligt motiverad och tillräckligt lönsam. Däri ligger problemet. Utskottsmajoriteten måste väl kunna reda ut varifrån pengarna skall tas. När det gäller provningsanstalten är det ansvarslöst att bara påstå att det skall bli en omdisponering av resurserna. Vi vet att det finns stora anläggningar i Borås som måste utnyttjas. Ju mindre resurser man får där, desto svårare blir det att uppvisa lönsamhet för provningsanstalten i dess helhet. Här i Stockholm finns det dock andra institutioner som utför provningar, t.ex. Ångpanneföreningen på den privata sidan. Även vissa avdelningar inom Stockholms kommun, Tekniska högskolan etc., alltså inom den offentliga Jag tycker alltså att regeringens förslag är väl motiverat, och jag yrkar bifall
Herr talman! Får jag i anslutning till vad Johan Olsson här har sagt framhålla att det egentligen inte finns några som helst goda skäl till att Stockholms nuvarande uppdragsvolym flyttas till just Borås. Hela kalkylen, som i betydande omfattning baseras på argument för att så skall ske, är enligt vår mening mycket löslig. Det är alltså inte någon säker kalkyl. Mot den bakgrunden hävdar vi faktiskt att det för provningsanstalten som samlad enhet skulle vara en klar nackdel, om man förlorade hela Stockholmsavdelningen. Ett förverkligande av reservanternas förslag får ju den effekten. En utomordentligt viktig funktion som den fyller är ju att vara provningsanstaltens skyltfönster och kontaktorgan i en mycket viktig del av landet. Det kommer att vara riskfyllt, och det kommer att leda till nackdelar, om man genomför minoritetens och propositionens förslag och i allt väsentligt lägger ner Stockholmsavdelningen. På den punkten menar jag att hela kalkylen, hela räknesättet, är 89 felaktigt. Står Boråsanläggningen med en överkapacitet, är det svårt att se varför Stockholmsavdelningen, som är den som genererar uppdrag till anstalten, skall läggas ner i förhoppningen att uppdragen skall gå till Borås, vilket de inte gör.
Herr talman! Det senaste inlägget av Lennart Blom tyder nästan på att han skulle vilja riva upp beslutet om flyttning. Jag utgår från att det står fast och att de riksdagspartier som i enighet har fattat beslutet också står bakom det. Men risken är ju uppenbar — och det här är verkligen en fråga för ledamöterna utanför Stockholmsområdet — för att om man fortsätter enligt majoritetens förslag äventyrar man hela provningsanstaltens verksamhet. Vi reservanter har inte sagt att hela verksamheten i Stockholm skulle överflyttas till Borås, men en del kommer naturligen att kunna överflyttas dit. Annan verksamhet här i Stockholm kommer att kunna ligga på andra institutioner — statliga, kommunala och privata. Det är högst märkligt att moderaterna, som ju brukar vara måna om att skära ner den offentliga sektorn, här vill ha en större del av den offentliga sektorn kvar än vad som egentligen behövs. Frågan kvarstår: Hur tänker man inom majoriteten lösa de ekonomiska problemen? Regeringens förslag innebär ett tillskott med 6 milj.kr. Följer man majoritetens förslag innebär det dels 5 milj.kr. i direkta avgifter, dels en årlig merkostnad på 1 å 2 milj.kr. Hur tänker man lösa det? Man utsätter ju provningsanstalten för mycket stora svårigheter i och med det här beslutet.

Herr talman! Diskussionen om hur statens provningsanstalt skall få bukt med ett icke tolerabelt årligt underskott på sin verksamhet kan inte undgå att beröra dem som lever och verkar i den region dit provningsanstalten omlokaliserades efter riksdagsbeslut 1971. Två olika alternativ har i utskottsbetänkandet ställts mot varandra. Regeringens förslag, att genom en snabb operation redan från 1983 koncentrera all verksamhet till Borås-Göteborg och lägga ner de enheter som finns i Stockholm och Göteborg samt vid övriga filialer, får stöd endast av utskottets folkpartister och centerpartister. Moderater och socialdemokrater har skapat majoritet för en linje som förmodligen bara innebär att den nödvändiga operationstiden förlängs och att patienten, statens provningsanstalt i Borås, riskerar fortsatt blodförlust. Den regionala verksamheten kommer med andra ord att ge fortsatta underskott, vilket kommer att hämma utvecklingen i Borås trots att det där finns en viss överkapacitet som borde utnyttjas. Skälen för majoriteten att välja denna väg synes inte alltför starka. De näringspolitiska skälen för att till varje pris hålla kvar verksamheten i Stockholm verkar inte övertygande; de regionalpolitiska än mindre. Det verkar som om majoriteten främst skulle ta hänsyn till de personalpolitiska skäl som anförts. Eller är det påtryckningar från Stockholmsföreträdarna här i kammaren? Det är förvånande att socialdemokraterna, som i regeringsställning var de ivrigaste tillskyndarna till omlokaliseringen till Borås — och det satte vi verkligen värde på i Boråsbygden —, inte nu är beredda att verka för en lösning som snabbt skulle stärka provningsanstaltens ekonomi och bidra till en god utveckling i Borås. Genom det beslut som vi nu ser ut att gå mot föreligger en uppenbar risk för fortsatta ekonomiska bekymmer för provningsanstaltens uppdragsverksamhet i Stockholm. Underskott och kostnader för externa investeringsinsatser kommer att drabba provningsanstaltens verksamhet i Borås. Det var litet oroande när Lennart Blom talade om hur man vill förstärka Stockholmsavdelningen. Är det meningen att man skall skapa två konkurrerande delar, att det skall bli en stat i staten i det här fallet? I Boråsbygden tror vi att det här är ett olyckligt beslut, inte bara därför att bygden går miste om ett antal mycket välbehövliga nya tjänster utan än mer därför att kombinationen av underutnyttjande av befintlig kapacitet i Borås och förluster på extern verksamhet i Stockholm hämmar den önskvärda utvecklingen vid provningsanstalten i Borås. Det borde bl.a. de som röstade för utflyttningen besinna. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! När detta ärende för över en vecka sedan stod på riksdagens föredragningslista första gången, möttes vi här ute av representanter för unga synskadade i Stockholm. De delade ut flygblad, och texten hade rubriken: Vi vill själva välja tidning. Denna principiella inställning har vi också uttryckt i vår motion. Vi har i många tidigare motioner ställt direkta krav på att all dagspress skall ges ut på ett sådant sätt att också synskadade kan ta del av dem. I de motionerna har vi också angivit hur detta kan finansieras. Den här gången har vi nöjt oss med att föreslå att riksdagen uttalar sig om principen mångfald och valfrihet när det gäller urvalet av taltidningar. Vi har också begärt en handlingsplan med inriktningen att inom två år nå det mål som riksdagspartierna inför förra valet så gott som enhälligt uttalade sig för. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 2205.

Herr talman! Det är ett viktigt principiellt beslut som vi nu skall fatta då vi inför detta stöd till taltidningar. Får jag bara, även om jag tar en minut extra i anspråk, säga att beslutet innebär att vi i praktiken kan leva upp till de förpliktande orden i regeringsformen 2 kap. 1 § punkt 2: ”Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden.” Dessa ord har nog hittills skorrat illa i öronen på synskadade. Men här görs ialla fall nu en insats som innebär att de synskadade får ökad möjlighet att ta del av information och andras yttranden. Handikapprörelsen har också sagt att denna reform är den som rörelsen prioriterar högst. Till Eivor Marklund vill jag säga följande. Det är klart att det blir svåra avvägningar — det blir nog inte mer än en tidning i varje tidningsområde som kan få stöd. Men jag vill påpeka att utskottet gör en markering i sitt betänkande som utskottet föreslår skall ges regeringen till känna, nämligen att man vid fördelning av stödet kan göra en samlad bedömning för näraliggande regioner — och därmed öka valmöjligheterna för näraliggande taltidningar. Jag vill vidare uttala min tillfredsställelse över att det har träffats en uppgörelse mellan Tidningarnas arbetsgivareförening och Svenska journalistförbundet. Då slipper vi ifrån ett ställningstagande om en tvångslagstiftning på upphovsrättens område. Utan denna frivilliga uppgörelse hade det ställt sig svårt att låta hela detta värdefulla projekt falla bara därför att upphovsproblemet inte kunde lösas på frivillig väg. Jag vill avslutningsvis beträffande yrkande 2 i vpk-motionen bara göra den kommentaren, att även om syftet är gott, är det inte möjligt att inom två år uppnå målet att all dagspress skall utges som taltidningar. Här förutsätts ju att dagspressen själv skall göra vissa insatser utöver statsbidraget. Vad gäller statens pengar räcker de inte till alltför höga mål i ett läge där var tredje statlig utgiftskrona är en lånad krona. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1981/82:38 behandlas bl.a. frågan om grundgaranti för nybildade kommuner och om bidrag och ersättningar till kommunerna och i anslutning härtill tre motioner som tar upp frågan om statens kostnadsansvar vid delning av Vaxholms och Botkyrka kommuner. Att det inte ankommer på utskottet att ta ställning till själva delningen kan väl vara ett riktigt påpekande som anförs i betänkandet, varför det inte finns anledning att här och nu diskutera den frågan. Vad som skall behandlas är de ekonomiska konsekvenser som uppkommit i de aktuella kommunerna. Utskottet konstaterar helt riktigt att minst tre av kommunerna dras med svåra ekonomiska problem, vilka bedöms öka vid delningen. Utskottsmajoriteten anför vad gäller själva sakfrågan att det statsfinansiella utrymmet för ökade bidrag till kommunerna är begränsat. Nya bidrag kan enligt utskottsmajoriteten endast tillskapas om motsvarande nedskärningar kan ske på annat håll. I vår reservation påtalar vi socialdemokrater de invändningar av principiell natur som reservanterna i konstitutionsutskottet anför mot regeringens beslut i de aktuella kommundelningsfallen. I tre av dessa fall har regeringen beslutat om delning av kommuner mot kommunfullmäktiges mening. Vi reservanter har också noterat att av konstitutionsutskottets granskning framgår att budgetdepartementets budgetavdelning i sin genomgång av ärendena fann att delning inte borde ske i något av fallen med hänsyn till de stora kostnadsökningar det är fråga om. Man påtalar vidare att huvudparten av merkostnaderna går till en utökad administration. Vireservanter anser mot den bakgrunden att starka skäl kan anföras för att staten i särskild ordning kompenserar de kommuner som delats i uppenbar strid mot kommunernas egna medborgares och den politiska majoritetens uppfattning. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till finansutskottets betänkande 1981/82:38.

Herr talman! Regeringens sätt att hantera kommundelningsfrågor diskuterade vi när konstitutionsutskottets granskningsbetänkande behandlades.

Liksom regeringen anser dock utskottet att,» m. det saknas underlag för annan grundgaranti för nybildade kommuner än för resp. upplösta kommuner. Vi kan inte godta detta argument. Det finns instrument för att pröva nybildad kommuns inplacering i skatteutjämningssystemet. Regeringens uppfattning att man inte skall göra någon omprövning för berörda kommuner i avvaktan på en eventuell översyn av hela skatteutjämningssystemet är heller inte godtagbar. Det var brått att dela kommunerna, men när det gäller att göra något åt de ekonomiska följderna är inte brådskan lika stor. I motion 1653, som berör situationen för Botkyrka och Vaxholm, påvisas konkret hur kommunerna får ökade kostnader på grund av delningen. Ytterligare ett par motioner berör samma fråga. Det handlar alltså dels om att staten måste ta på sig ett kostnadsansvar för själva delningen, dels om att de delade kommunerna placeras in i skatteutjämningssystemet utifrån den skattekraft de har efter delningen. Utskottet avstyrker samtliga motioner som yrkar på åtgärder med anledning av kommundelningarna. De socialdemokratiska reservanterna säger att det finns principiella skäl för att staten kompenserar kommuner som delats i strid mot kommunmedlemmarnas uppfattning, men viker sig tyvärr inför svårigheten att fastställa förutsättningarna. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionerna 1653 och 2559. Vi kommer också att stödja reservationen, även om den enligt vår mening bort vara mer långtgående.

Herr talman! Vid flera tillfällen under våren har vi här i kammaren diskuterat kommunerna och skattekraftsutjämningen. Det nu föreliggande betänkandet tar upp nybildade kommuners inplacering i skatteutjämningssystemet. Det gäller Botkyrka, Vaxholms, Vara, Norsjö och Vännäs kommuner som fr.o.m. den 1 januari 1983 blir delade. Utan att närmare gå in på principen för kommundelning, som har främst kommunaldemokratiska motiv, vilket också regeringen tidigare har anfört, vill jag bara konstatera att fr.o.m. den 1 januari 1983 är de nyss nämnda kommunerna självständiga. Vad frågan nu gäller är vilken procentsats i grundgarantin för skattekraftsutjämningen som skall tillämpas. Föredragande statsrådet har placerat in de nya kommunerna i samma skattekraftsklass som de tillhörde före delningen, dvs. som vid odelad kommun. kommunerna borde inplaceras enligt kommunalekonomiska utredningens beräkningsgrunder. Finansutskottet har vid flera tillfällen uttalat att det behövs en översyn av det nuvarande skatteutjämningssystemet, Det är flera faktorer under senare år som förändrat den kommunala ekonomin. Samtidigt var man medveten om att det fanns brister redan när det nuvarande systemet infördes. Av det skälet har en utredare också tillsatts 1979, som har arbetat fram ett kalkylunderlag som skall ligga till grund för en justering av det nuvarande skatteutjämningssystemet. Det finns heller ingen praktisk möjlighet att i dag beräkna de nya kommunernas ekonomiska underlag förrän deras budgetar föreligger. Av dessa skäl avstyrks vpk:s motionsyrkande. I tre motioner tas frågan upp om att staten bör ta sitt kostnadsansvar för delningen av kommunerna Botkyrka och Vaxholm. Som framgår av utskottets betänkande och av vad jag tidigare sagt gäller det inte att nu diskutera själva delningen. Det ankommer på regeringen som redan har beslutat i frågan. Konstitutionsutskottet har tidigare granskat det principiella, att regeringens beslut skulle strida mot indelningslagen och förarbetena till denna lag. Konstitutionsutskottet fann, och det blev också riksdagens beslut, att det inte fanns någon anledning att göra något uttalande mot regeringens beslut om den nya kommunindelningen. Vad gäller själva sakfrågan, att staten skulle kompensera kommunerna för kostnader som uppkommer vid delningen, har finansutskottet konstaterat att det aldrig utlovats något ekonomiskt stöd för själva delningen. Om det sedan visar sig att de nya, självständiga kommunerna får betydande kostnader för delningen, ankommer det på regeringen att inom ramen för det extra skatteutjämningsbidraget pröva i vilken utsträckning de nu berörda kommunerna bör komma i fråga för bidrag. Herr talman, jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande på samtliga punkter.

Herr talman! Regeringens beslut om kommundelningar skall verkställas. I budgetpropositionen sägs att kommunerna skall spara 3 miljarder genom långsammare utbetalning av skatteutjämningsmedel. Utskottet föreslår en besparing med 3,5 miljarder — i enlighet med riksdagens beslut den 14 april i år. Vad betyder detta för delningskommunernas del? Jag begränsar mig till de två delningskommunerna i Stockholms län, Vaxholm och Botkyrka. Utskottet konstaterar att minst 3 av delningskommunerna har dålig ekonomi redan före delning. Vaxholm och Botkyrka tillhör dessa. Utskottet konstaterar också att samtliga delningskommuner får stora kostnadsökningar. Varken Vaxholm eller Botkyrka kan räknas med, när utskottet talar om Nr 174 den goda finansiella situation som förutses för kommunerna 1983. Fredagen den Båda kommunerna har sedan flera år haft problem att klara sin ekonomi. 11 juni 1982 Dessa kommuner drabbas också av den generella besparingen när det gäller skatteutjämningsmedel. Det är mycket svårt att spara i en redan hårt bantad kommunal budget i en kommun med många barn, många ungdomar, många invandrare, många låginkomsttagare och många med sociala problem. Kraven på kommunal service är befogade och borde kunna tillfredsställas. Det handlar inte om att använda kommunala medel för lyxservice, utan om att få pengarna att räcka till de mest grundläggande behoven när det gäller skolor, barnomsorg, fritidsverksamhet, socialvård osv. Det är mot denna bakgrund som vi socialdemokrater i Stockholms län har krävt att staten skall bära kostnadsansvaret för de kommundelningar som drabbat två kommuner som inte orkar med nya bördor. Det är naturligtvis svårt att redan nu veta vad det blir för totala kostnader för själva delningarna. Botkyrka kommun har lämnat mig en avstämning från slutet av maj i år. Organisationsplanerna för de nya kommunerna är nu antagna. Den sammanlagda personalstyrkan ökas med 35 personer. Kostnaderna för detta kan uppskattas till närmare 7 milj.kr. Till detta kommer tidsåtgång för sammanträden, MBL-förhandlingar, dubbeljobb med budget, två arbetsutskott m.m. Detta är svårt att prissätta, men innebär ökade direkta kostnader genom att mer konsultarbete behövs. Indirekt ger det kostnader genom att ”normalt” arbete förhindras, försenas eller får utföras slarvigare. Mycket av den långsiktiga planeringen får skjutas på framtiden på grund av tidsbrist och att nya planeringsförutsättningar uppkommit till följd av delningen. Redan gjorda utredningar måste omarbetas på grund av de nya förutsättningarna. Oron hos personalen inför delningen motverkar en effektiv arbetsinsats. I januari i år beräknade man i Vaxholms kommun att särskilda delningskostnader skulle komma att uppgå till 2,9 milj.kr. enbart under 1982. F.n. pågår där beredning av de nya kommunernas organisation. Hittills vunna erfarenheter tyder på att även den delade Vaxholms kommun kommer att få en viss personalökning. Samma problem som jag nyss beskrivit från Botkyrka finns även i Vaxholm. Det är naturligtvis ett steg i rätt riktning, när utskottet föreslår att det extra skatteutjämningsbidraget skall höjas till sammanlagt 400 milj.kr. Men varför vågar inte utskottet föreslå att kostnader för delning av kommun skall bestridas av staten i de fall där regeringen beslutat om delning mot kommunens vilja och där man redan före delningen hade en svår kommunalekonomisk situation? Det framgår av betänkandet att utskottsmajoriteten anser att delningsbe 9” sluten har fattats i överensstämmelse med indelningslagen. Utskottsmajoriteten anser alltså att fördelarna, framför allt ur kommunaldemokratisk synpunkt, har sådan styrka att synnerliga skäl förelåg för en delning—trots att de folkvalda fullmäktigeförsamlingarna avstyrkt delning och att delningarna kommer att medföra stora kostnadsökningar. Detta gäller både Vaxholm och Botkyrka. Vilken roll skall vi i framtiden tilldela de församlingar som utses genom fria val? Skall församlingar — sammansatta av företrädare för olika meningsriktningar varvid strikt hänsyn tagits till val där 90 26 av väljarna deltagit — i framtiden inte få ta ansvar för och utöva inflytande över så väsentliga frågor som delning äv den kommun de är valda att leda? Jag anser att det är en ur demokratisk synpunkt mycket tvivelaktig väg som regeringen har beträtt. Men besluten skall nu verkställas. Om dessa kommuner nu dessutom skall få ta även de ekonomiska konsekvenserna av delningarna, innebär det praktiska svårigheter att verkställa de demokratiskt fattade besluten om t.ex. angelägen kommunal service. Det är svårt att kompensera en försämrad ekonomi genom att bara säga att det i alla fall stärker den kommunala demokratin. Det kan bli motsatsen: den frihet som en förbättrad demokrati skulle leda till begränsas av en försämrad ekonomi. Med hänvisning till det här anförda vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska motionen nr 1662. T andra hand yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen. Där sägs det klart ifrån, att det kan anföras starka principiella skäl ”för att staten i särskild ordning kompenserar de kommuner som delats i uppenbar strid mot kommunens egna medborgares och den politiska majoritetens uppfattning”. Jag tolkar detta så att riksdagen med det här beslutet öppnar möjlighet för dessa kommuner att få återkomma med ansökan om ersättning när delningskostnaderna kan preciseras. Alf Wennerfors skulle därmed också få kraveni sin motion tillgodosedda. Han säger där: ”Regeringen bör ge uttryck för ett statligt övergripande ansvar genom att lämna bidrag till delningskostnaderna.” Det här vill han att riksdagen skall ge regeringen till känna. Därför utgår jag från att Alf Wennerfors kommer att stödja den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Den kommunala skatteutjämningen är nödvändig för att vi i hela landet skall få likvärdig kommunal service och standard. Men den har också en annan uppgift, som ökat i betydelse under senare år, nämligen att överföra ekonomiska resurser från staten till kommunerna, då det kommunala skattesystemet är otillräckligt för att ge kommunerna de inkomster som behövs för att de skall klara sina uppgifter. Behandlingsordningen i riksdagen ger ett visst löje åt dagens debatt om skatteutjämningen. I april beslutade den borgerliga majoriteten i denna kammare att beröva kommunerna 3,5 miljarder i det s.k. besparingspro grammet — ett riktigare namn hade naturligtvis varit nedskärningsprogrammet, eftersom de s.k. besparingarna inte kan åstadkommas på annat sätt än att kommunerna tvingas skära ner på den standard, den service och de tjänster de lämnar till människorna i form av barnomsorg, äldrevård, kommunikationer m.m. Dessa nedskärningar drabbar med särskild kraft Storstockholms människor. Det är i Stockholmsområdet som borttagandet av skatteintäkterna från bolag och andra juridiska personer slår med särskild kraft. Det är här som de procentuella minskningarna i skatteunderlaget betyder mest i kronor räknat. Besluten i april innebar att uppemot 1,4 miljarder kronor togs från kommuner och landstinget. Stockholms län får därmed bära över en tredjedel av nedskärningarna. I förhållande till länets folkmängd och behov är detta mycket mer än vad som drabbar andra delar av landet. Detta kommer att dyrt få betalas av människorna i form av brist på daghemsplatser, sjukvård, långtidsvård och fortsatt dåliga bussförbindelser och pendeltågselände. Låt mig ta ett exempel från Stockholms läns landsting. Socialdemokraterna har där med stor oro tvingats konstatera att all planering för en utveckling och förbättring av sjukvården har upphört. Inga nya vårdcentraler planeras alls längre, och det sker bara en helt otillräcklig utbyggnad av sjukhem för långtidsvård och psykiatri. Landstinget antog så sent som i höstas en sjukvårdsplan för 1980-talet. Socialdemokraterna riktade på viktiga punkter allvarlig kritik mot planen — främst gällde det den svaga utbyggnaden av vården för de äldre. Men redan nu är den borgerliga majoritetens egen sjukvårdsplan helt inaktuell. Akutsjukvården dras ned, t.o.m. snabbare än i planen, medan utbyggnaden av primärvård, hemsjukvård, långvård och lättare vård inom psykiatrin släpar efter kraftigt. I slutet av 1980-talet kommer det att saknas flera hundra långvårdsplatser, och inga nya vårdcentraler kommer att öppnas efter 1985, enligt det budgetförslag som nu har utarbetats. Det som verkligen är anmärkningsvärt är att dessa nedskärningar beslutades utan någon form av utredning som kartlade effekterna av den moderata svångremmen. Nej, i slutna rum gavs och togs — framför allt togs från kommunerna. På ett område får effekterna direkta återverkningar på skatteutjämningen, eftersom nedskärningarna i april går in och påverkar skatteunderlagen för hela landet, varför också i motsvarande utsträckning tillskotten av skattekraft till de skattesvaga kommunerna i landet kommer att minska. När man skär i skatteunderlaget för Stockholms kommun, resulterar detta i minskade tillskott till skatteunderlagen i exempelvis Åre och Strömsunds kommuner. Men detta har också en annan effekt. I Stockholms län, där landstinget har skapat en egen inomregional skatteutjämning, leder åtgärderna enligt beslutet i april till att hela systemet hotas. Den inomregionala skatteutjämningen bygger nämligen på en något ömtålig balans mellan uttaget av landstingsskatt och uttaget av kommunalskatt. Om kommunerna, i de fall de ligger utanför den inomregionala skatteutjämningen, tvingas till skattehöjningar för att motverka den statliga brandskattningen, blir naturligtvis viljan att acceptera uttag av landstingsskatt mindre. Men besparingsåtgärderna leder också till kraftigt minskade skatteutjämningsbidrag till de svaga kommunerna. Effekterna blir, om det inte görs några korrigeringar, att de faktiska bidragen till länet i stort sett halveras. Detta drabbar fattiga kommuner som Haninge, Botkyrka, Upplands-Bro och Norrtälje, för att ta några exempel. Så leder de s.k. besparingarna till att de redan förut fattiga blir ännu fattigare. Det blir i dessa kommuner barnen, kvinnorna, de gamla och pendlarna som får känna av Gösta Bohmans svångrem. Denna utveckling understryks ytterligare av att de specialriktade statsbidragen, som också har omprövats i tidigare sammanhang, framför allt återfinns inom skoloch socialsektorerna, områden som är stora och tunga i dessa kommuner. I olika sammanhang har de borgerliga partiernas företrädare, inte minst centerpartisterna, slagit sig för sina bröst och pekat på vad de har åstadkommit när det gäller skatteutjämning. Vad de glömmer är att regelsystemet byggdes upp under den socialdemokratiska regeringstiden. Vad de i dag framför allt glömmer är att de har tagit tillbaka en tredjedel av skatteutjämningen för hela landet genom det svångremsprogram som genomfördes i april och genom andra åtgärder. Riksdagens behandlingsordning skapar utrymme för ett sådant falskspel. Herr talman! Det nuvarande skatteutjämningssystemet har också stora brister. Kostnadsskillnader mellan kommuner utjämnas inte i tillräcklig utsträckning av staten. Utjämningssystemet har fått slagsida, då det ger alltför generösa bidrag till kommuner i mellersta och södra Sverige, som inte har så särskilt svåra problem. Utjämningssystemet beaktar inte storstadsregionernas och i viss mån inte heller Norrlandskommunernas speciella problem. Kostnader för barn och ungdomar beaktas endast delvis, till skillnad mot kostnaderna för t.ex. åldringsservicen. Kostnader som sammanhänger med snabb expansion, hyresförluster, invandrare och sociala problem beaktas över huvud taget inte. Det nuvarande skatteutjämningssystemet har bidragit till att utbyggnaden av den kommunala servicen och standarden i de speciellt hårt drabbade utbyggnadskommunerna i Stockholmsområdet har fått utebli eller ske med kommunala skattehöjningar. Skatteutjämningssystemet måste också beakta de förändringar som har skett i relationerna mellan stat och kommuner när det gäller de borgerliga nedskärningarna i statsbidrag och skatteunderlag. Särskilt angeläget är det att kommunerna får möjligheter till långsiktig planering av sin ekonomi — det är först då den lokala kommunala demokratin kan visa sin styrka. Risken är annars påtaglig för att vi ute i kommunerna skapar en fatalism inför framtiden, som leder till att ansvarstagandet på lokal nivå för väsentliga delar av samhällsverksamheten urgröps. Detta vore djupt beklagligt. Mot denna bakgrund är det angeläget att den aviserade översynen av det kommunala skatteutjämningssystemet sker snabbt och med erforderlig kraft. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än yrkande om bifall till den Nr 174

Herr talman! Reglering av priserna på fisk är jämte reglering av priserna på jordbrukets produkter årligen återkommande ärenden som vårriksdagarna har att ta ställning till. Ställningstagandet från vpk:s sida i år är likartat det från tidigare år. Vår mening har vi lagt fram i motionen 2538, som avlämnats med anledning av regeringens proposition om prisreglering på fisk m.m. I motionen framhåller vi att vi inte har någon erinran mot förslaget till prisreglering på fisk som sådant. Vi har emellertid förslag som avsevärt skulle komma att påverka just priserna på fisk. Det gäller mervärdeskatten på livsmedel, en fråga som f. ö. återkommer under den kommande punkten Reglering av priserna på jordbruksprodukter. Som väl snart varje människa i det här landet vet har vpk sedan många år tillbaka drivit frågan om att moms inte borde få tas ut på livsmedel, såvida det inte rör sig om rena lyxvaror. Vi har hävdat att momsen skulle kunna tas bort på två sätt, antingen genom att den faktiskt tas bort beträffande livsmedlen eller genom att den får ligga kvar formellt och sedan betalas tillbaka till konsumenterna i form av subventioner. Sådana subventioner utgår sedan ett antal år tillbaka. Den nuvarande subventionssumman ligger strax under 3 miljarder kronor och torde vara mindre än en tredjedel av all den moms som flyter in på livsmedel. Vi menar att momsen på livsmedel skulle kunna tas bort genom en upptrappning av livsmedelssubventionerna tills hela momsen går tillbaka till konsumenterna. I det sammanhanget hävdar vi att subventionerna inte skall läggas på jämnt över. Vi menar att de i stället skall differentieras efter varje livsmedels näringsmässiga nytta och volym inom den kost som en normalfamilj på vetenskapliga grunder behöver konsumera. Med en sådan tillämpning får inte subventionerna begränsas bara till jordbruksprodukter utan bör också omfatta fisk, grönsaker, frukt m.m. Vi är medvetna om att en sådan upptrappning inte kan ske i ett enda steg, utan den får delas upp. Därför har vi i detta sammanhang begränsat oss till att begära ett sådant upptrappningsprogram hos regeringen och en sådan vidgning och differentiering av subventionerna som vi har anfört i motionen, och som jag här nyss redogjort för. Vi anser att moms på livsmedel aldrig skulle ha införts, och vi menar att den snarast måste avvecklas. Inkomstbortfallet skall täckas genom belastning på andra inkomstkällor. I vpk:s stora ekonomiska motion har vi föreslagit sådana källor, till vilken motion jag får hänvisa beträffande den kommande finansieringen. En eliminering av momseffekten på livsmedlen är en viktig jämlikhetsreform på skatteområdet, som får fördelaktiga verkningar för lågoch medelinkomsttagarna. En sådan reform skulle förbättra situationen väsentligt för de barnfamiljer som nu har det svårt och som tvingas att använda en mycket stor del av sina inkomster till inköp av livsmedel. Med hänsyn till att frågan om momsen mycket snart återkommer i kammaren, i debatten om prisreglering på jordbruksprodukter, har jag inte för avsikt att begära röstning i den här frågan, men jag yrkar ändå bifall till motionen 2538.

Herr talman! För några år sedan beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas. Det heter så enligt riksdagsbeslutet. Hur det blir får vi se. Varför avhänder sig då staten ägarinflytandet över landets enda producent av kärnkraftsreaktorer och kärnkraftsbränsle? Vad är det som gör att man i ena stunden från regeringens sida behandlar samordningen mellan Asea-Atom och Studsvik och i nästa stund avstyrker alla motioner som har med den saken att göra, och meddelar att man har beslutat att sälja statens andel i Asea-Atom? Man gör alltså Asea-Atom helt privat. Vad är det som har hänt? Den frågan skulle jag vilja få besvarad — på vems initiativ och varför? I utskottsbetänkandet sägs det att utskottet i princip inte har något att erinra mot att Asea-Atom blir helägt dotterbolag till ASEA. Det är också mycket märkligt eftersom det, efter vad jag förstår, klart har sagts av två partier i utskottet — socialdemokrater och folkpartister, som stod bakom Linje 2 — att man ville öka samhällets inflytande över energifrågorna. Det skulle vara ett slags garanti för säkerhet och för samhälleliga intressen och för att profiten inte skulle vara vägledande när det gällde kärnkraftens utveckling. Nu avhänder man sig i stället allt samhällsinflytande över en av hörnstenarna i svensk kärnkraftsindustri, Asea-Atom. Det är också en direkt kovändning i förhållande till riksdagsbehandlingen 1980, då det i näringsutskottets betänkande nr 8 sades att utskottet ansluter sig till regeringens bedömning att staten har intresse av fortsatt industriellt samarbete inom ramen för Asea-Atom. Industriministern har för sin del — om man får tro pressen — sagt, när den här nyheten meddelades för några veckor sedan, att riksdagspartierna inte hade något att invända mot att statens andel i bolaget såldes. Jag kan bara konstatera att industriministern har rört sig i utskottskretsar. Han har inte tillfrågat vänsterpartiet kommunisterna, som var kompanjonen i linje 3. Han har inte brytt sig om att fråga vad motståndarna till kärnkraft tycker. För min del är jag helt övertygad om att anledningen till att staten vill göra sig av med sin del av Asea-Atom är att man vill två sina händer inför den kärnkraftsexport som kommer. Genom att krypa ur Asea-Atom skall man kunna säga att det här är privata intressen. Det är den privata industrin som arbetar för att upprätthålla sysselsättningen och för att skapa en omfattande produktion som är nödvändig för att uppehålla kompetensen. Man vill inte ta ansvaret för den framtida kärnkraftsexporten. Vi vet att Asea-Atom jobbar hårt för att sälja reaktorer till Mexico, och export till Turkiet har också varit på gång. I förra veckan avslogs här i kammaren en reservation, där reservanterna uttalade sig mot export av Secure, som inte heller skall användas i Sverige. Dörrarna står alltså öppna för export av kärnkraftsteknologi. Det passar mycket bra i tiden att staten nu kryper ur verksamheten och undandrar sig ansvaret för exporten. För vänsterpartiet kommunisternas del har vi motionerat om precis motsatt utveckling. Vi vill att staten skall ta över och bli helägare av Asea-Atom. Vi menar att nu när den svenska marknaden för kärnenergi inte kan utvecklas är exporten, till vilken vi är motståndare, enda alternativet. Det borde vara naturligt att staten gick in som helägare av Asea-Atom och tog ansvaret för dess verksamhet samt såg till att det fanns tillräcklig kompetens för att avveckla kärnkraften under de år som detta tar — 20-25 år — och under de hundratusentals år framöver som de stängda kärnkraftverken skall bevakas. Vi kunde inte ana när vi väckte en motion om ökat inflytande för samhället att det skulle komma ett förslag från en centerpartistisk energiminister som innebär en helt motsatt utveckling. Vi kunde heller aldrig drömma om att linje 2-partierna skulle gå med på något sådant, efter allt tal om samhällsinflytande i samband med folkomröstningen. Det här är en mycket märklig utveckling. Jag tycker att det vore skäl att man på ett seriöst sätt redogjorde för anledningen till att man tagit detta initiativ och även redogjorde för vad man anser att samhället tjänar på den här utvecklingen. De inblandade partierna kunde också gärna tala om varför de har bytt fot i den här frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1059 från vpk.

Herr talman! Jag skall fatta mig utomordentligt kort. Utskottet har behandlat ett antal motioner, bl.a. den aktuella vpkmotionen, nr 1059. De socialdemokratiska motionerna, som har väckts både under den allmänna motionstiden och med anledning av propositionen om anslag till Studsvik Energiteknik AB, m.m., har som utskottet konstaterar i stor utsträckning blivit besvarade genom den faktiska utvecklingen, bl.a. genom det faktum att det nu pågår förhandlingar om att sälja statens aktier i Asea-Atom till ASEA. Utskottet har inte gått in i någon detaljerad prövning av förslaget om försäljning av aktierna. Utskottet har bara gjort ett principiellt ställningstagande och förklarat att utskottet inte har något att erinra mot denna försäljning. Det är alltså svar på vpk-motionens första del.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
Herr talman! Jag vet ju inte i vilken mån utskottsrepresentanterna är informerade om vad som är orsaken till att man nu har gått in på motsatt linje mot tidigare. Så sent som för två år sedan uttalade man sitt intresse för att fortsätta inom ramen för Asea-Atom. Efter vad jag förstår av betänkandet har också regeringen tidigare diskuterat samarbetsavtal mellan Studsvik och Asea-Atom — på vilka grunder det nu skulle vara. Så helt plötsligt säger man: Det här är inte aktuellt längre, ty nu skall företaget säljas. Det hade ju varit mycket bra om vi hade kunnat få reda på vad det är för utveckling som ligger bakom den kovändningen. Motivet för att avslå vår motion, att det inte går att förstatliga företaget därför att det skall säljas till privata intressen, håller inte. Vi har ju möjlighet att besluta om en helt annan inriktning — eller hur, Bengt Sjönell? Riksdagen kan ju bifalla vpk-motionen och stoppa förhandlingarna.
Herr talman! Någon detaljerad redogörelse har jag, som jag sade i mitt tidigare inlägg, inte möjlighet att ge, därför att utskottet endast har gjort ett principiellt ställningstagande, innebärande att man inte har haft något att invända mot försäljningen. Men jag kan mycket kort lämna information i en annan egenskap än som ledamot av näringsutskottet, nämligen i egenskap av ledamot av styrelsen för Studsvik Energiteknik AB. Från den utgångspunkten kan jag meddela att under de senaste åren har det gång efter annan aktualiserats att man skulle kunna ta upp tanken på en försäljning av dessa aktier. R 2-reaktorn har som alla vet varit ganska bristfällig rent tekniskt sett, helt enkelt på grund av åldersbesvär. Den fick lov att tas ur drift men är numera åter i drift på ett mer provisoriskt sätt. Det är framför allt ASEA som har utnyttjat R 2-reaktorns tjänster. I hela detta sammanhang har dessa problem fått aktualitet. I fråga om hur det skall bli med R 2-reaktorns framtid har utskottet mycket klart understrukit och ger även regeringen till känna att regeringen får lov att omgående lämna besked om detta. I detta sammanhang har det även förekommit resonemang om försäljningen. Detta har alltså inte i detalj diskuterats av utskottet, men jag vill lämna de här informationerna från min andra utgångspunkt, från mitt arbete inom Studsvik Energiteknik AB.
Herr talman! Från min socialistiska ståndpunkt är jag naturligtvis inte förvånad över att centerpartiet, trots att man säger sig vara motståndare till kärnkraftsutbyggnad och gärna vill ha en avveckling, ändå inte förstår att en sådan avveckling sker bäst om samhället har ett avgörande inflytande över teknologins framställning, bränslefabriker osv. — och detta bör sträcka sig mycket längre, naturligtvis, även om det inte behandlas här. Nu är ju debatten inte avslutad bara för att detta replikskifte är över, utan det finns fortfarande en möjlighet för någon representant för de partier som stod bakom linje 2 att förklara hur de passivt kan åse att man säljer ut statens inflytande i den viktigaste delen, själva kärnan i svensk kärnkraftsteknologi, när de sade vid folkomröstningen att de ville ha ökat samhällsinflytande.
Herr talman! Jag vill mycket kort understryka att centerpartiets ideologiska inställning till avvecklingen av kärnkraften, både när det gäller civil kärnkraft och beträffande motståndet mot kärnkraften, inte har ett dugg förändrats. Den omständigheten att man säljer statens halva andel av aktierna i Asea-Atom till ASEA förändrar inte ett spår vår ideologiska uppfattning på den punkten.
Herr talman! Men visst vore det väl lättare att klara avvecklingen med bibehållet samhällsinflytande i en så viktig hörnsten som Asea-Atom är? Det är naturligtvis betydligt enklare att förhindra en framtida export av kärnkraft — det som centern ställde förslag om förra veckan genom en reservation vid energibetänkandet — om staten har inflytande i styrelsen och kan påverka företagets verksamhet! Genom att det inte finns något förbud mot kärnkraftsexport och genom att staten inte får något inflytande står det Asea-Atom helt fritt att sälja kärnkraften vart som helst. Det måste väl vara försvårande med tanke på centerns ideologi.
Herr talman! Jag kan försäkra Hans Petersson i Hallstahammar att samhällets möjligheter att hundraprocentigt kontrollera den av riksdagen beslutade avvecklingen av kärnkraft inte på något sätt förändras av att den halva andelen av aktierna i Asea-Atom säljs till ASEA. Samhället har alla tänkbara möjligheter till kontroll även i fortsättningen, eftersom samhället är suveränt bl.a. genom Sveriges riksdag.
Herr talman! Då har vi den andra delen — själva exporten. Det finns inga förbud att exportera kärnkraft, såvitt jag kan utläsa av alla beslut som har fattats. Hur skall man när man lämnat allt inflytande i företaget påverka Asea-Atom att låta bli att exportera av lönsamhetsskäl? Centern är motståndare till kärnkraftsexport och export av teknologi över huvud taget, även av Securereaktorer.